Herr talman! Per Bolund har ställt tre frågor till mig. 1. När avser jag att tillsätta utredningen om konkurrens i fjärrvärmenäten? 2. När avser jag att utredaren senast ska lämna sitt betänkande? 3. När avser jag att en ny lagstiftning som medger konkurrens i fjärrvärmenäten ska vara på plats? Som Per Bolund tar upp i sin interpellation aviserade regeringen i propositionen om en ny fjärrvärmelag att man närmare avser att utreda frågan om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Utifrån det utredningsunderlag som togs fram av den förra regeringen var det dock inte möjligt att som Per Bolund skriver lägga fram förslag om ett lagstadgat sådant tredjepartstillträde. Den nya fjärrvärmelagen träder i kraft den 1 juli i år. Lagen innebär att det tas steg som syftar till att underlätta för tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. En skyldighet införs för fjärrvärmeföretag att förhandla med den som begär tillträde till fjärrvärmenäten. Om någon överenskommelse inte kan nås om tillträde ska fjärrvärmeföretaget ange skälen för detta. Vid oenighet kommer också en av parterna att kunna ansöka om medling vid den nya fjärrvärmenämnden vid Energimyndigheten. Syftet med en fördjupad utredning om tredjepartstillträde är att närmare undersöka om en lagstadgad rätt till tillträde kan stärka fjärrvärmekundens ställning, åstadkomma lägre fjärrvärmepriser, en effektivare värmemarknad och en förbättrad miljö. Avsikten är också att analysera hur en reglering påverkar energi och klimatpolitiska mål och de långsiktiga förutsättningarna för investeringar i fjärrvärme och kraftvärme. För att svara på Per Bolunds första fråga är min ambition att en utredning som närmare ska analysera förutsättningarna för tillträde till fjärrvärmenäten ska kunna beslutas under hösten. Som svar på Per Bolunds andra fråga vill jag i dag inte föregripa beredningen av utredningsdirektiv innan jag bestämmer ett slutdatum för utredningens arbete. När det gäller Per Bolunds tredje fråga vill jag inte föregripa utredningens slutsatser om det är lämpligt att införa ett tredjepartstillträde. Om utredningens slutsatser visar på att det är lämpligt att införa en reglering om tredjepartstillträde ska utredningen föreslå ett datum för när en sådan reglering kan träda i kraft.
Herr talman! Jag får väl tacka ministern för svaret, även om det bara var en fråga av tre som blev besvarad. Man kan diskutera om det finns naturliga skäl till det eller inte, men så var det i alla fall. Anledningen till att jag ställde interpellationen till ministern var dels den proposition som kom, där man aviserade att det skulle komma en utredning om tredjepartstillträde, dels en artikel på realtid.se, som har rubriken "Långbänk för energipolitiken - Regeringen hinner inte med". Där säger ansvarig statssekreterare att det knappast blir någon ny fjärrvärmeutredning i år. Regeringen hinner inte. Det var positivt att vi fick ett besked från ministern om att det ska komma en utredning under hösten. Det är åtminstone ett steg närmare i tiden. Det välkomnar jag. Däremot blir jag lite bekymrad över den del av svaret som går ut på vad utredningen ska hålla på med och vad den egentligen ska utreda. I svaret står det att man ska undersöka om rätt till tillträde kan stärka fjärrvärmekundernas ställning och åstadkomma lägre fjärrvärmepriser, hur det påverkar energi och klimatpolitiska mål och så vidare. Det känns som att man verkligen går tillbaka till grunden. Det har ändå funnits en stor fjärrvärmeutredning som bland annat har haft som uppdrag att titta på den här frågan och har analyserat möjligheterna. Sedan har man inte gått in i detalj för att utforma exakt hur en sådan reglering om tredjepartstillträde skulle kunna utformas. Det jag skulle önska var att det var det som var fokus för den nya utredningen: att man faktiskt tog fram ett förslag på hur man i praktiken kan utforma ett system med tredjepartstillträde som tillåter rejäl konkurrens i fjärrvärmenäten. Som jag tolkar svaret kommer det här att vara en väldigt allmän analys av om det över huvud taget är intressant, om det är problem med de klimatpolitiska målen och så vidare. Det oroar mig, måste jag säga. Jag skulle önska att man gjorde som väldigt många människor och organisationer säger - det finns ett stort behov av att öka konkurrensen i näten och ta fram ett förslag på hur man konkret skulle kunna göra det. Det är det som jag anser saknas i dag. Fjärrvärme är ett väldigt effektivt system för att distribuera värme. I och med att man producerar väldigt mycket förnybara bränslen och fortsätter att fasa ut de fossila bränslena är det ett väldigt viktigt sätt att minska Sveriges klimatpåverkan. Problemet är att vi har ett system med privata monopol i dag, där priserna har stigit ganska kraftigt, i vissa fall uppåt 50 procent på bara ett par år. Att man har privata monopol där kunderna i praktiken är låsta till en enda leverantör gör också att det skapas oro hos kunderna. Man har sett hur priserna stigit. Man blir orolig över vilken prisutveckling det kommer att vara framöver. Det kan göra att man tvekar att ansluta sig till fjärrvärmenätet när utbyggnad sker. Det kan göra att människor till och med funderar över att gå över till att använda andra, mindre miljövänliga uppvärmningsslag. Därför, inte minst för kundernas skull, vore det en väldigt välkommen signal om regeringen tog steget och sade: Vi vill ha ett system där man har konkurrens i fjärrvärmenäten, där olika leverantörer kan leverera värme till kunderna! Om regeringen väldigt tydligt aviserade att det var det som var ambitionen tror jag också att det skulle finnas större möjligheter till att utredningen skulle komma med ett praktiskt genomförbart resultat. Med den här ganska allmänna inriktningen som ministern nu redovisar tror jag att frågan kommer att dras i långbänk och verkligen försenas helt i onödan. Det gör mig lite orolig. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring från ministern. Har regeringen ambitionen att man ska kunna få fjärrvärmekonkurrens i framtiden? Om man har den ambitionen, kommer man då att ge konkreta uppdrag till utredningen att ta fram ett praktiskt genomförbart system med en lagstiftning som möjliggör riktig konkurrens i fjärrvärmenäten?
Herr talman! Låt mig först säga att fjärrvärmeutvecklingen är väldigt positiv. Sedan 70-talet har vi utvecklat ett system som har varit och är mycket effektivt. Jämför vi med övriga världen har vi ett mycket effektivt system. Vi har minskat oljeanvändningen från över 80 procent till under 5 procent i uppvärmningssektorn och bostadssektorn, och det är fantastiskt bra. Det har skett i stort sett helt utan subventioner från skattebetalarna. Jag tycker att det finns anledning att vara stolt över den utvecklingen. Det är också viktigt att säga - och där tror jag att Per Bolund ska akta sig för att skrämmas med prisökningar - att fjärrvärmepriserna mellan 2002 och 2007 ökade med i genomsnitt ca 18 procent. Elpriset ökade med 42 procent under samma period. Det finns en bättre möjlighet för prisutvecklingen på fjärrvärmesidan än för elpriset. Sedan 1997 har prisökningen på fjärrvärme varit 28 procent och på el 69 procent. Fjärrvärmen har alltså verkligen konkurrerat på ett bra sätt. Det är därför väldigt många väljer detta. Det finns stora skillnader när det gäller fjärrvärme. Det är stora företag och små företag. Det är kommunala företag och privata företag. Det ser så olika ut. Det är det som gör frågan lite mer komplicerad, om man skrapar lite grann på ytan, än vad Per Bolund nu ger sken av att den är. Jag tror att Per egentligen inser de bekymren. Det är olika ägande, och det ser olika ut. Därför är problemen olika. Det är klart att konkurrenssituationen i denna region ser annorlunda ut än den gör till exempel i Luleå. Om vi jämför Värmdö, som är den dyraste orten, med Luleå, som har det lägsta fjärrvärmepriset, ser vi att skillnaden är väldigt stor. Det är också därför vi behöver utreda detta. I förstone kan det låta väldigt enkelt: Det är klart att vi ska öka tillträdet till fjärrvärmenäten. Men genom att ägandet ser olika ut och de regionala förutsättningarna är olika behöver vi utreda det. Det är därför jag inte kommer att ge något besked i dag. Jag vill tillsätta utredningen därför att det behöver utredas. Jag är inte lika tvärsäker som Per Bolund. Jag säger inte att det är en enkel match att klara det. Det är därför som vi när vi lade fram detta lagförslag förbättrade kundernas möjligheter att kontrollera priset, säkrade medlingsfunktionen och stärkte kundernas situation gentemot företagen men också hade en bra dialog med fjärrvärmeföretagen. Egentligen är det här en fråga om förtroende från kunder gentemot fjärrvärmeföretag, där man ska diskutera priset. Men på grund av att vi inte hade tillräckligt underlag kunde vi inte lägga fram något förslag. Det är därför man tillsätter en utredning. Då är det ytterst olämpligt att statsrådet kommer och säger: Ni ska utreda så här och komma fram till detta! Då behövs ingen utredning. Det är just därför att vi är frågande inför om det är möjligt och i så fall hur som vi kommer att tillsätta en utredning. Det Ola Alterå har sagt är att vi inte kommer att ha någon färdig utredning under 2008, eftersom vi tillsätter den under 2008. Konstigare än så är det inte.
Herr talman! Nu var det inte så han sade. Han sade att det knappast blir någon ny fjärrvärmeutredning i år; regeringen hinner inte. Det tolkar jag, och troligen alla andra som läser det här, som att man inte kommer att sätta utredningen i sjön under 2008. Nu svarar ministern, vilket är glädjande, att man kommer att göra det under hösten. Det tycker jag verkligen är en välkommen utveckling. Det är farligt att, som ministern gör, använda genomsnitt när det gäller prisutvecklingen i fjärrvärmesektorn. Precis som ministern säger är det en väldigt stor skillnad mellan olika fjärrvärmebolag och fjärrvärmenät. Även om det har varit en mindre hög utveckling av priset i genomsnitt finns det delar av landet där den har varit väldigt hög. Inte minst här i Stockholmsområdet har det varit en prisstegring på 50 procent på bara ett par år, vilket är problematiskt för de människor som sitter fast och inte har något val. De har inget alternativ. De kan inte välja en annan leverantör. Det de kan göra är att investera i en helt ny värmeanläggning, vilket är en väldigt stor kostnad för till exempel en enskild villaägare. Man ska använda statistik med försiktighet. Ministern missförstår mig, avsiktligt eller oavsiktligt. Vi behöver inte debattera om det ska behövas en utredning eller inte. Vi är överens om att det behövs en utredning. Det vi diskuterar är vad utredningen ska ha för direktiv. Jag säger att det är dags för regeringen att ta steget, säga att vi behöver ha konkurrens i fjärrvärmenäten och ge utredningen i uppdrag att utreda hur en sådan konkurrens ska kunna uppnås och vilken form den ska ha, medan ministern står och pratar om att man ska utreda det från grunden. Är det så att det möjligtvis kan stärka fjärrvärmekundernas ställning över huvud taget? Kan man åstadkomma lägre fjärrvärmepriser med ett sådant här system? Vilka effekter får ett tredjepartstillträde på de energi och klimatpolitiska målen? Det tycker jag är att gå tillbaka och backa i utvecklingen, att inte ta till vara de resultat som har kommit från de tidigare fjärrvärmeutredningar som har varit. Nu borde man gå vidare och ge dem i uppdrag att ta fram ett system för hur tredjepartstillträdet skulle kunna se ut. Regeringen har sedan fortfarande möjlighet att säga att den väljer att inte använda sig av det förslag som kommit. Men om man inte har något konkret förslag på bordet över huvud taget är möjligheten helt bortsopad att man skulle kunna få en fungerande konkurrens på värmemarknaden. Det tycker jag vore väldigt tragiskt. Vi är också överens om att fjärrvärme är en väldigt positiv uppvärmningsform och att den har minskat sina koldioxidutsläpp. Det har skett inte minst på grund av Miljöpartiets styrmedel, som vi införde genom den gröna skatteväxlingen. De har gjort att man styrt bort från de fossila bränslena. Problemet om man till exempel ser till Stockholmsområdet är att man redan i dag har ett utbyte. Näten är sammanbyggda egentligen från Södertälje ända upp till Märsta. Man har ett utbyte mellan fjärrvärmebolagen där man köper och säljer värme sinsemellan. Däremot har jag som kund inte någon möjlighet att köpa värme av en leverantör från någon annan del av nätet. Det skapar helt absurda situationer där jag som boende på den ena sidan av kommungränsen får värme från exakt samma värmekälla som en kund på den andra sidan kommungränsen. Men jag får betala mycket mer för precis samma värme som är producerad på samma enhet just för att jag inte har valmöjligheten att välja vilken leverantör jag vill ha. Det skapar också den absurda situationen att industrier som har spillvärme som de vill bli av med och sälja till kunderna inte kan det för att den som äger fjärrvärmenätet säger nej. Vi vill inte. Vi vill producera vår egen värme. Vi vill ha full kontroll över systemet. Det gör att man i dag kyler bort värme som man skulle kunna använda till att i stället värma bostäder. Det är typexempel på att man har ett icke-fungerande system. Vi har ett regelsystem som i dag ger privata bolag en monopolsituation i sina fjärrvärmenät. Det är klart att det inte skapar någon bra situation för kunderna. Det trodde jag att vi här skulle kunna vara överens om. Därför skulle jag verkligen önska att regeringen nu tog steget och sade att vi vill ha en konkurrens i fjärrvärmenäten och tar fram ett förslag på hur det ska utformas.
Herr talman! När jag talar om genomsnittspriset är det ett sätt att beskriva fjärrvärmepriserna sett till de elpriser som har varit. Jag tror att det är en viktig information. Men jag sade också att det ser olika ut beroende på var vi är i Sverige. Det är väldigt viktigt. När jag träffar fjärrvärmeföretagen men också deras kunder runt om i Sverige är det helt olika om jag diskuterar detta i Skellefteå eller i Stockholm. Det är rätt viktigt att vi som politiker ser att förutsättningarna och verkligheten ser olika ut. Det innebär att om man ska göra någonting åt detta måste man också förstå det. Jag försökte att problematisera det genom att säga att vi har kommunala bolag där vi investerat skattemedel i att bygga fjärrvärmenät. Men vi har också privata bolag som har investerat i fjärrvärmenät för att bygga ut dem. Det är två helt olika förutsättningar. Det är därför som det är lite problematiskt när man talar om lagstiftning. Hur ska den lagstiftningen vara utformad för att det ska fungera? Det är därför vi behöver en utredning. Vi måste ta hänsyn till kundernas verklighet och önskemål i en sådan utredning. Det är självklart. Det är därför vi utreder. Det är klart att vi måste ta hänsyn till energieffektivitet i en sådan utredning. Också jag tycker att det är fel att spillvärme inte används på mest effektiva sätt. Men för att komma till en lagstiftning som är rimlig och bra måste man också få en chans att utreda just detta. Fjärrvärmeföretagen har ett eget ansvar. Ibland är risken den att politiker tar på sig allt ansvar. Vi ska lösa precis alla problem. Jag har sagt till fjärrvärmeföretagen: Om kunder är missnöjda med det ni levererar och era priser måste ni också värna era kunder. Ni måste ha en dialog med era kunder. Kunderna måste förstå hur dessa priser sätts och prishöjningarna. Annars riskerar ni en jättestor kritik. Det är viktigt att skilja på det. Vad är den politiska rollen i detta? Vad är det vi ska göra? Men vi ska också ställa krav på dem som äger fjärrvärmeföretagen oavsett om det är privata företag, kommunala eller någonting annat, och oavsett om det är stora eller små. Jag vill ha med i perspektivet att det inte bara är en politisk uppgift att lösa detta. Det är också en uppgift för de företag som levererar fjärrvärme.
Herr talman! Det sista kan vi absolut vara överens om. Det vore väldigt önskvärt om marknaden löste detta själv. Men det har den uppenbarligen inte gjort. Det räcker med att öppna ögonen och titta vad som händer till exempel här i Stockholmsregionen. Då ser man att marknaden inte har löst det. Tyvärr sålde en borgerlig majoritet i Stockholm ut fjärrvärmenäten i den här staden. Det gör nu att det är ägt av ett bolag som till med är utländskt och som styr helt och hållet över hela fjärrvärmenätet i Stockholms stad. Det är klart att det skapar ett stort problem när dessutom priserna bara går uppåt och uppåt. Jag skulle önska att det var en fungerande konkurrens och att man skulle kunna byta uppvärmningssystem. Ministern vet lika väl som jag att för en villaägare som har fjärrvärme installerad är det investeringskostnader på flera hundratusen kronor som krävs för att man ska kunna byta och till exempel gå över till en värmepump, en pelletspanna eller liknande. Det skapar en tröskel som avhåller människor från att syna korten för fjärrvärmebolagen. Det är de självklart ytterst medvetna om. Det är därför som de också spelar på kundernas små möjligheter att göra ett aktivt val. Det är just möjligheten att ge dem ett aktivt val som borde vara regeringens ambition. Det är inte bara en prisfråga, utan det är också en miljöfråga. Naturskyddsföreningen har precis tagit fram kriterier för bra-miljöval-värme där man kan miljömärka sin fjärrvärme. Men ett sådant system ger väldigt liten utdelning om inte kunderna har det aktiva valet. Om jag inte kan välja bort den fjärrvärmeleverantör som producerar med hjälp av kol och aktivt välja den leverantör som producerar med biobränsle får en sådan märkning väldigt liten effekt. Jag har tidigare trott att regeringen står på konsumenternas och kundernas sida, eftersträvar konkurrens och möjligheten att välja fritt för kunderna. Jag blir nu lite besviken på att man nu går tillbaka och inte ens är beredd att ge konkreta utredningsförslag på hur man skulle kunna få tredjepartstillträde.
Herr talman! Det är klart att vi behöver utveckla fjärrvärmemarknaden lika väl som vi behöver utveckla andra marknader. Det är också därför som vi har stärkt kundernas situation genom det senaste beslutet. Men det är också viktigt att säga att förutsättningarna är så olika. Nu diskuterar Per Bolund Stockholmsregionen. Jag har all respekt för det, eftersom problemen här är stora. Men vi har ett omland som är ganska betydande utanför Stockholmsregionen där verkligheten kanske ser annorlunda ut beroende på var man reser i landet. Ska jag ha en lagstiftning och ett regelverk för hela Sverige måste jag ta hänsyn till att det ser olika ut. Det är enklare att i opposition säga: Det är väl bara att stifta en lag. Men sitter man med regeringsmakten och ska lägga fram förslag som riksdagen med stor respekt ska fatta beslut om måste det vara mer genomarbetat än så. Det är därför som vi behöver en utredning och därför som jag försöker beskriva vad det finns för frågetecken när det gäller just fjärrvärmemarknaden. Det är klart att vi behöver bättre konkurrens. Det behöver vi på alla områden. Det är klart att vi behöver en ökad effektivitet så att vi använder spillvärme, rätt uppvärmningskälla och så vidare. Men vi behöver också en marknad och ett ökat tryck på de fjärrvärmebolag som man är missnöjd med. Konsumenter protesterar mot andra som tar ut för höga priser och annat. Det är samma sak här. Konsumenter bör också rikta sin kritik mot de fjärrvärmebolag som man är missnöjd med och ta en dialog med dem. Det kommer att krävas framöver. Sedan lovar jag att utredningen ska få de uppdrag som krävs för att vi ska få en bättre ordning på området. Det innebär också att vi måste ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns runt om i vårt land och inte bara ha Stockholm som utgångspunkt för de lagförslag som vi lägger fram. Vi måste se helheten. Det ligger i en regerings uppdrag. Men i grunden är fjärrvärmen bra.